Herr talman!

Men så böjer sig denna specialutredning för de mera allmänna resonemang som statskontoret för med hänsyn till Sö-förlaget, som vi mycket riktigt känner till. Vi känner också väl till de rent praktiska svårigheter som man där råkat ut för ibland. Men kvar står, liksom herr Thorsten Larsson just påpekat, att inte någonting har hänt under den senaste tiden som gör att denna fråga behöver aktualiseras på detta brådstörtade sätt. Visst är det riktigt, som utredningens ordförande säger, att det råder brister. Det har rått brister och det råder brister, men vi vet också mycket väl vad dessa brister har berott på.

Det förhåller sig bara på det sättet. Vidare är det, herr Ericsson, inte bara fråga om en förlagsverksamhet i största allmänhet. Här gäller det hela innehållet i pedagogiken. På detta område krävs alltid en förnyelse, och det är inte säkert att denna förnyelse kommer från ett heleller halvstatligt förlag. Som professor Husén säger, är det just människorna ute på fältet som i så hög grad berikar pedagogiken och gör det möjligt att få fram olika alternativ. Man blir inte likriktad i undervisningen. Alla lärare är inte likadana och har inte samma uppfattningar. Det är därför nödvändigt för skolan att ha olika alternativ att välja på.

Herr talman! Enligt ett protokoll daterat den 9 februari i år har statsrådet Wickman tillkallat en delegation för frågor rörande de statliga företagen. I direktiven sägs bl.a.: »En central uppgift för delegationen blir att föreslå riktlinjer för den långsiktiga vidareutvecklingen av de statliga företagen.

Det skulle ha varit intressant att av delegationen ha fått belyst frågan om huruvida inrättandet av ett statligt bolag för allmän förlagsverksamhet kan anses lämpligt med beaktande av de resurser och den kompetens, som företräds av det nuvarande statliga företaget på detta område. Vi har i dag att behandla proposition nr 62 i statsutskottets utlåtande nr 97 som föreslår inrättandet av ett statligt bolag för allmän förlagsverksamhet. Syftet med förlaget anges vara att ge statliga myndigheter och institutioner bättre service när det gäller utgivning av publikationer och upphandling av tryckeriarbeten samt att skapa en bättre organisation för distribution och marknadsföring av statligt tryck. Förlaget sägs skola arbeta på affärsmässig basis. Mellan det allmänna förlaget och det läromedelsförlag, om vilket förslag har framlagts i proposition nr 63, som vi behandlade i går, förutsätts en samordning bl.a. genom delägarskap. För framställning av de tryckalster det är fråga om förutsätts ett avtal om samarbete med Svenska reproduktions AB-—SRA. I propositionen sägs vidare att det klart visats att det finns åtskilliga brister i fråga om den statliga publikationsverksamheten och att detta sammanhänger med att verksamheten inte kunnat samordnas tillräckligt. Den flaskhals, som orsakat bristerna, borde väl då enligt vanliga affärsmässiga begrepp när det gäller att rätta till felaktigheter ha resulterat i att man förstärkt den institution, som tydligen inte haft tillräckliga resurser och tillgång till erforderlig expertis, nämligen statskontorets tryckeriexpedition. Högerpartiet är inte ensamt om att företräda denna lösning av problemen. Ett stort antal av de statliga instanser som har praktisk erfarenhet av publiceringsfrågor har förordat, att den eftersträvade effektiviseringen och samord ningen kan åstadkommas genom en förstärkning av statskontorets tryckeriexpedition, med vilken man haft ett gott samarbete. Åtskilliga har också begärt att få bli undantagna från den föreslagna skyldigheten att anlita ett allmänt förlag. Man motiverar detta med att man redan har en egen organisation för handläggning av publiceringsfrågor och dessutom goda kontakter med olika tryckerier och förlag. Olägenheten med en centralisering av förlagsoch tryckerifunktionerna till ett allmänt förlag skulle undvikas om statskontorets tryckeriexpedition fick sin roll som ett centralt serviceorgan fastställd och utvidgad. Expeditionen skulle efter den föreslagna resursförstärkningen få ställning som ett upphandlande organ med uppgift att anlita eller medverka till att de tryckerier och förlag anlitas, som på affärsmässiga grunder kan anses lämpliga. Man skulle på detta sätt dessutom vinna den fördelen att man fortsättningsvis kunde begagna sig av den service och den erfarenhet som den redan existerande grafiska industrin kan erbjuda. Det samarbetsavtal mellan det allmänna förlaget och SRA som föreslagits i propositionen torde få den konsekvensen, att det innebär en marknadsmässigt omotiverad utvidgning av SRA samt kommer att drabba de befintliga enskilda tryckerierna genom produktionsbortfall och därav följande sysselsättningsproblem. Vidare strider avtalet enligt vår mening klart mot de av riksdagen antagna principerna om fri konkurrens. Förlagen blir visserligen formellt fristående från SRA, men det förutsättes att ett nära samarbete mellan förlagen och SRA kommer till stånd, baserat på långfristiga avtal. Departementschefen säger: »Hur detta samarbete i detalj skall utformas bör det ankomma på de båda företagen att själva besluta om. Ett motsvarande samarbete kan även befinnas lämpligt med det nya läromedelsförlaget.» Bland andra har näringsfrihetsom budsmannen, som påtalades i gårdagens debatt vid behandlingen av statsutskottets utlåtande nr 96, med anledning av samarbetsavtalet påtalat riskerna för en monopolställning för det nya statliga företaget. Jag skulle gärna vilja till protokollet anteckna några av de synpunkter som han anfört: »Från de synpunkter jag har att beakta kan jag i allt väsentligt instämma i sålunda anförda betänkligheter i konkurrenshänseende mot en organisatorisk samordning av statlig förlagsoch tryckeriverksamhet. I utredningen uttalas visserligen dels att dylik samordning icke är ovanlig på den enskilda sektorn, dels att anordningar bör eftersträvas för att i möjligaste mån skydda de föreslagna förlagens objektivitet vid upphandlingen. Det må emellertid erinras om att enskilda företag, som genomfört en samordning av här berört slag, arbetar i konkurrens med andra företag på såväl förlagssom tryckerisidan, medan den föreslagna statliga koncernen inte skulle komma att göra detta på förlagssidan, i vart fall icke såvitt avser det av de två förlagen som skulle omhänderha allmän förlagsrörelse.

Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på Kungl. Maj:ts förslag om inrättandet av ett statligt aktiebolag för allmän förlagsverksamhet och yrkar bifall till reservation 1 i statsutskottets utlåtande nr 97, vilken innebär att statskontorets tryckeriexpedition byggs ut till ett effektivt serviceorgan för de statliga beställarna.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition nr 62 om organisationen av den statliga publiceringsverksamheten är av väsentlig betydelse, och den har en stor räckvidd. Det torde vara svårt att i alla avseenden nu kunna bedöma konsekvenserna på sikt av det förslag som föreligger. Det finns sålunda anledning att noga följa verksamheten och vidta ändringar om det skulle visa sig att verksamheten medför icke önskvärda konsekvenser. Det är inte utan att man i de här framlagda förslagen kan spåra en tendens hos regeringen att söka åstadkomma en dominans och ett statsinflytande, som är större än vad som ur effektivitetsoch kontrollsynpunkt kan vara nödvändigt. Vid en alltför stark styrning av den statliga publiceringsverksamheten är risken stor för att missa huvudsyftet, dvs. att åstadkomma större effektivitet och bättre service för de statliga myndigheterna och institutionerna. Vi anser det riktigt — såsom revisorerna påpekade i sin berättelse år 1959 — att det erfordras en översyn av denna verksamhet. Den skulle kanske ha kommit förr. Därför hälsar vi med tillfredsställelse flera av de förslag som propositionen här framlägger. I syfte att rationalisera och förbilliga verksamheten framförs särskilt önskemålet om att denna i större omfattning än vad som nu är fallet skall bli självfinansierande. Att önskvärd samordning för tillfredsställande överblick och undvikande av dubbelarbete erfordras är också självklart, likaså att behövlig expertis finns att tillgå så att man kan finna den bästa tekniska utformningen och det högsta informationsoch läsvärdet å utgivna publikationer till de lägsta kostnaderna. Remissbehandlingen av statskontorets utredningsförslag har visat, att det finns stort intresse och behov av att den statliga publiceringsverksamheten förbättras och effektiviseras. Utredning en har visat att nära hälften av allt tryck i den aktuella verksamheten distribueras helt gratis. Endast en tiondel ger full täckning för kostnaderna. Därför — tycker vi — går propositionens uttalande om angelägenheten av en ökad självfinansiering av verksamheten i rätt riktning. I den mån vissa publikationer — som hittills — måste utges gratis eller delvis subventionerade, bör medel härför ställas till förfogande av beställande myndighet. Härigenom kan man uppnå större effektivitet i förlagsverksamheten. Vi stöder departementschefens uppfattning om att man bör ha ett odelat organ som tar sig an den statliga publiceringsverksamheten, både den som kan drivas kommersiellt och den som är av servicekaraktär. Olika förslag har nämnts om hur man skall lösa dessa problem. Herr Ottosson talade nyss i detta sammanhang för en utbyggnad av statskontorets tryckeriexpedition. Propositionen föreslår ju att ett nytt statligt förlag bildas. Centerns och folkpartiets representanter anser sig i princip kunna godta detta förslag. Däremot vänder sig centerns och folkpartiets representanter mot Kungl. Maj:ts förslag att statliga myndigheter och institutioner — med några få undantag — skall vara skyldiga att låta sin publiceringsverksamhet ombesörjas av det statliga förlaget. Motivet för detta åläggande i regeringsförslaget tycks vara, att man endast därigenom helt skulle kunna utnyttja den expertis som det allmänna förlaget kommer att ha tillgång till. Vi tycker att detta motiv har föga bärkraft. Omfattningen av denna verksamhet kommer ju ändå att bli mycket stor — man talar ju om att omsättningen för närvarande rör sig om 150 miljoner kronor. Den är alltså så stor, att om blott en del av den aktuella verksamheten kommer på det nya statliga förlagets lott finns det ändå underlag för att effektivt utnyttja heltidsanställd expertis på flera olika områden. Däremot är det risk för — menar vi — att en sådan bestämmelse som det här talas om kan innebära, att man i stället på ett otillfredsställande sätt utnyttjar de totala resurserna, alltså den expertis och de tillgångar som finns på den enskilda sektorn. Flera statliga institutioner har också uttalat, att man bör ha frihet här att själv få bestämma om det statliga förlaget skall anlitas eller ej. En statlig förlagsverksamhet torde ändå inte, hur mycket man än satsar på det nya förlaget, kunna ersätta den skiftande och rika sakkunskap samt det specialistkunnande, som den fria marknaden i dag erbjuder inom detta område och som i många fall säkert också erbjuder tjänster till de lägsta kostnaderna. Det skulle innebära en begränsning av möjligheterna om man i huvudsak endast skulle anlita det statliga förlaget. Med dessa motiv, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2. Den andra punkten, som samma reservanter vänder sig emot i det framlagda förslaget, är det föreslagna samarbetsavtalet mellan det nya förlaget och det statliga tryckeriföretaget SRA. Vi anser det onödigt att fatta beslut om en sådan samordning. Huvudmotivet mot den föreslagna samordningen är att den skulle kunna verka konkurrenshämmande vid upphandling av tryck för de statliga organens räkning. Redan i statskontorets utredning förekom reservationer mot en sådan bindande samordning. Av remissinstanserna har mer än hälften yttrat sig emot förslaget. Näringsfrihetsombudsmannen, vars yttrande vi tillmäter stor vikt i detta sammanhang, har verkningsfullt motiverat ståndpunkten mot samordningen.

Dels skulle statens möjligheter att utnyttja befintlig överkapacitet inom den enskilda sektorn till trycksaksbeställningar på förmånliga villkor minskas, dels skulle en omotiverad överföring av arbetsuppgifter från den enskilda sektorn till den statliga ske med risk för störningar i näringslivet och Iockala sysselsättningsproblem, inte minst för företag ute i landsorten som nu är leverantörer till den statliga publiceringsverksamheten. Det har inte redovisats några starka skäl för föreslagen samordning mellan statens reproduktionsanstalt och förlagsverksamheten. Man har sagt att överenskommelsen skall träffas på »affärsmässig basis». Det är oklart vad som menas med detta. Innebär det att man skall placera trycksaksbeställningar, där fördelaktigaste villkor erhålles, då är ju avtalet onödigt. Då får SRA arbeta på lika villkor med övriga tryckerier. Innebär det däremot att SRA:s kapacitet i första hand skall utnyttjas, oavsett priser och villkor från övriga marknaden, då verkar ju ett avtal föga affärsmässigt, ty därigenom hämmas konkurrensen och ett totalt sett sämre resultat erhålles. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3 i utskottsutlåtandet. Reservation 4 har fallit i och med det beslut som riksdagen fattade i går om det statliga läromedelsförlaget.

Herr talman! Den statliga publiceringsverksamheten har en betydande omfattning. Varje år ger cirka 200 statliga myndigheter och institutioner ut 700 å 800 publikationer varav åtskilliga är seriepublikationer. Kostnaderna för den samlade statliga publiceringsverksamheten uppgår till cirka 150 miljoner kronor. Det torde vara naturligt att en verksamhet av denna omfattning och till sådana kostnader blir föremål för uppmärksamhet. Så har även varit fallet vid åtskilliga tillfällen. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord har sitt ursprung i en framställning från riksdagens revisorer i 1959 års berättelse, vilken föranledde riksdagen att uttala önskemål om en översyn av den statliga publiceringsverksamheten främst när det gäller finansieringen. På basis av denna framställning uppdrog Kungl. Maj:t åt statskontoret att göra en utredning i frågan. Resultatet av denna utredning visade att det fanns åtskiliga brister i fråga om den statliga publiceringsverksamheten. Orsaken härtill var bl.a. att verksamheten inte tillräckligt samordnats. i två alternativa förslag, vilka fått benämningen »odelat» respektive »delat» serviceorgan. Båda alternativen utmynnade i förslag om en statlig företagskoncern med SRA som grund. Departementschefen föreslår på basis av utredningen att ett allmänt förlag bildas. Detta förlag skall enligt förslaget äga de aktier, som staten tecknar i det föreslagna och i går av riksdagen beslutade läromedelsförlaget som skall bildas i samarbete med kommunförbundet och Kooperativa förbundet. Vidare föreslår departementschefen att samarbetet med SRA löses genom ett långfristigt avtal mellan det allmänna förlaget och SRA. Denna samordning bör ske på affärsmässig grund. Det allmänna förlaget skall enligt förslaget arbeta på rent affärsmässig basis. När det gäller självbärande eller i huvudsak självbärande publikationer kommer förlaget att driva förlagsrörelse i vanlig bemärkelse. När det gäller subventionerade produkter kommer förlaget mera att verka som serviceorgan åt den statliga förvaltningen. I denna fråga är meningarna delade. Högern går i en reservation på rent avslag när det gäller att bilda det nya förlaget och vill nöja sig med att förstärka statskontorets nuvarande tryckeriexpedition. Det föreligger knappast förutsättningar för en fruktbärande diskussion i frågan, då högern uppenbarligen i första hand lägger ideologiska synpunkter på frågan. Kunde man emellertid diskutera frågan från enbart sakliga utgångspunkter skulle man i likhet med vad skolöverstyrelsen i sina remissyttranden noterat ta fasta på att exempelvis alla större förlag inom läromedelsutgivningen är ägda av eller anslutna till tryckeriföretag. Den övervägande delen av all skolboksutgivning exempelvis — framhåller skolöverstyrelsen — torde ombesörjas av förlag som ingår i koncern med tryckeriverksamhet. Jag är helt övertygad om att alla reservanterna är beredda att skriva un der på och det utan tvekan — att denna samordning inom det privata näringslivet är en fullkomligt riktig ordning. Det är ett tecken på förutseende, blick för ekonomisk planering och effektivitet. Men det gäller uppenbarligen endast för det enskilda näringslivet. När man kommer över till den samhällsägda sidan gäller inte samma principer, utan då skall man ha en organisatorisk uppläggning, som i varje fall till synes främst skall vara till gagn för det enskilda näringslivet. Detta kan väl ändå inte vara riktigt. Det gäller här en verksamhet som omsluter 150 miljoner kronor. Det rör sig alltså om rätt betydande belopp.

Jag vill beteckna utskottsförslaget som moderat. Departementschefen har inte helt följt statskontorets förslag, som ju innebar att det skulle bildas en statlig företagskoncern med SRA som grundorganisation. Han har uppenbarligen tagit vederbörlig hänsyn till synpunkter, som framförts i remissvaren, och stannat för att i samordningsfrågan förorda ett långfristigt samarbetsavtal på affärsmässig grund mellan det allmäna förlaget och SRA. Med hänsyn till de skarpa färger man här målar samarbetet i bör det nog erinras om att för närvarande endast 5 procent av den totala volym trycksaksbeställningar, som staten lägger ut, går till SRA. Även om den nya organisationen skulle innebära en fördubbling av beställningarna från fem till tio procent, skulle det enligt mitt förmenande inte medföra några avsevärda förändringar i den totala bilden. Mittenpartierna har, som vi nyss hört av deras talesmän, i princip godkänt förslaget om ett allmänt förlag, men de vill inte vara med om att de statliga myndigheterna skall ha skyldighet att anlita förlaget. Jag vet inte hur jag skall beteckna detta förslag för att vara rättvis. Om högerns svar var baserat på ideologiskt tänkande, så måste väl detta vara någonting halvideologiskt, eftersom man bara tar ett halvt steg. Jag tycker att detta förslag är egendomligt, ty om man vill vara med om att bygga upp ett förlag med expertis och sakkunskap på olika områden, bör det väl ur många synpunkter — inte minst ekonomiska — vara angeläget att man utnyttjar förlagen. Vid sidan av den ekonomiska aspekten är väl servicesynpunkten ett tungt vägande argument för förlagets tillkomst, framför allt med avseende på de statliga myndigheterna. Av de 200 olika myndigheter och statliga institutioner som gör trycksaksbeställningar är det naturligtvis ett visst antal, som har en så stor beställningsvolym att de har en viss organisation och en viss expertis till sitt förfogande. Så är väl uppenbarligen dock inte fallet med det stora flertalet, och för deras vidkommande måste förlagets tillkomst med de resurser som detta förlag får i olika avseenden bli, föreställer jag mig, en utomordentlig tillgång. Det är den ena sidan av serviceproblematiken. Den andra är hur servicen verkar utåt mot samhället och mot medborgarna. Jag tror att den sidan kanske är ännu mer väsentlig, ty man trycker här årligen för cirka 150 miljoner kronor, och en mycket stor del av denna volym är utan tvekan material av informativ karaktär. Det måste väl ur alla synpunkter och från alla utgångspunkter vara önskvärt och angeläget, att detta material kommer till användning, blir utnyttjat och sättes i händerna på medborgarna. Inte minst ur rent demokratisk synpunkt föreställer jag mig att det måste vara en stor vinning. Detta fungerar nu inte alldeles tillfredsställande, så långt jag kan förstå.

Om mittenpartiernas reservation angående samordningen med SRA behöver jag inte orda mycket; jag har redan något berört den. Men det kanske ändå kan vara angeläget att säga ett par ord, Här betonas så kraftigt att den fria konkurrensen skulle vara i fara. Jag vill då än en gång erinra om att bara fem procent av den samlade tryckvolymen går till SRA. även om det, som jag nyss framhöll, skulle ske en viss ökning av denna volym, kommer helhetsbilden inte att förändras. Den helt övervägande delen av det statliga trycket kommer även fortsättningsvis, såvitt jag kan bedöma, att gå ut på den allmänna marknaden. Då kommer det väl att bli precis som nu, nämligen att olika företag i Stockholm och i landsorten får tillfälle att konkurrera om dessa tryckalster. Vad som ur samhällets och statens synpunkt kan vara värdefullt är att man här samlar alla beställningar på en hand. Detta nya förlag kommer att gentemot marknaden bli en stor kund, och all erfarenhet visar att en stor kund, som gör stora beställningar och i många fall kanske beställningar som spänner över lång tid så att det kan bli fråga om serieproduktion, har mycket stora förutsättningar att pressa priserna. Därför kommer detta förlag, så långt jag förstår, att rent ekonomiskt bli en tillgång för staten utan att man i något avseende eftersätter den fria konkurrensen. Man har också tryckt hårt på samarbetet med SRA — det skulle skapa en omotiverad sysselsättningsökning här i Stockholm och föra till problem ute i landsorten. Jag har svårt att föreställa mig att utvecklingen behöver bli sådan. Den relativt lilla ökning som man här har anledning att räkna med kommer inte, såsom jag har sagt ett par gånger, att ändra helhetsbilden. Den stora tryckvolymen kommer att läggas ut på marknaden i dess helhet. Det vore värdefullt för den allmänna debatten inte minst i sådana här frågor, tror jag, om man inte vore så låst i positionerna, som man faktiskt är. Här finns egentligen inte utrymme för diskussion, utan så snart det blir fråga om att samhället skall göra något rider man spärr mot det av rent principiella skäl, oavsett den sakliga motiveringen. Enligt min uppfattning skulle diskussionen bli betydligt mera fruktbringande om man accepterade den blandekonomi, som vi faktiskt lever mitt uppe i. Den innebär ju att man godkänner både ett privat näringsliv och en statlig verksamhet, och det avgörande vid ställningstagandena är, så långt jag förstår, inte principerna och företagsformen i och för sig, utan vad som är mest ändamålsenligt vid varje tillfälle. I detta fall har vi en grundlig utredning som underlag. Den har förordat en samordning av det här slaget. Departementschefen har byggt sitt av utskottsmajoriteten tillstyrkta förslag på denna utredning. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! När utskottets ärade talesman herr Bertil Petersson medgav, att vi har en hel ideologi, vill jag tacka honom för det. Vi är alltså inte splittrade i vår ideologiska uppfattning utan har en klar inriktning. Jag är dock övertygad om att herr Bertil Petersson och jag inte kan komma överens på den punkten. Det är felaktigt att beskylla oss för att vi i alla sammanhang har »låsta positioner», som herr Bertil Petersson uttryckte sig. Jag tror att herr Bertil Petersson skulle kunna intyga att jag vid vår behandling av olika rationaliseringsfrågor i femte avdelningen i många fall har haft en positiv inställning, och herr Bertil Petersson och jag har i flera fall gått på samma linje. Det betyder i och för sig, att jag inte har några låsta positioner. Vi har sett på denna fråga affärsmässigt. Herr Bertil Petersson framhöll att en av anledningarna till förslaget är de brister som har konstaterats i den statliga publiceringsverksamheten. Det har vi också accepterat, men vi har föreslagit att dessa brister skall avhjälpas genom att bygga ut det instrument som redan finns men som har blivit underbemannat på olika sätt. Det tycker vi hade varit en praktisk lösning av det hela. Den samordning som nu har skett kan vi däremot inte acceptera. I fråga om konkurrensen ansåg utskottets talesman, att det går bra på den enskilda sidan men inte på den statliga. Jag citerade tidigare vad näringsfri hetsombudsmannen hade sagt. Han säger, att det »emellertid må erinras om att enskilda företag som genomför en samordning av här berört slag arbetar i konkurrens med andra företag på såväl förlagssom tryckerisidan, medan den föreslagna statliga koncernen inte skall komma att göra detta». Om man läser propositionen något så när noga kommer man fram till vissa slutsatser. Departementschefen anser att de här förlagen skall svara för så stor del av den statliga publiceringsverksamheten, som är praktiskt möjligt, och anser det angeläget att man genom samarbete med det allmänna förlaget, läromedelsförlaget och SRA verkar för att de sammanlagda resurserna hos förlagen utnyttjas effektivt. Det föreslås visserligen inte, att man författningsenligt skall bli skyldig att anlita förlagen, men departementschefen utgår från att statsdepartementen, affärsverken och riksdagens organ utnyttjar förlagens tjänster. Myndighet eller institution som själv önskar handha sina publiceringsfrågor skall inhämta Kungl. Maj:ts tillstånd härför. Jag tror att detta i och för sig innebär att det statliga förlaget genom dessa instruktioner och genom det samverkansavtal som kommit till stånd får monopol — mer eller mindre — på den statliga förlagsverksamheten. Det betyder då en avsevärd utbyggnad av den statliga tryckeriverksamheten, och de företag som för närvarande anlitas kommer alltså att få en allt mindre del av de samlade orderna. Jag tycker för min del att detta är ett slöseri med de resurser vi för närvarande har på detta område, och jag tror att det så småningom också kan medverka till att det blir bekymmer för en hel del av dessa företag.

Herr talman! Herr Bertil Petersson talade om »låsta positioner» och menade att det skulle vara önskvärt att mera fritt få diskutera dessa frågor ur praktiska synpunkter. Han nämnde vidare att vi representerade en »halvideologi» när vi gick med på ett statligt förlag på detta område men gick emot vissa bindningar. Jag tycker att vi har representerat en fri och öppen diskussion när vi accepterat ett statligt förlag, vilket skall ha möjlighet att lösa det problem som finns enligt vad utredningen i statskontoret har visat. Men vi har vänt oss emot ett par viktiga detaljer, som vi tycker att socialdemokraterna, troligen av ideologiska skäl, har fört in i diskussionen. Jag kan inte finna att det skulle vara av praktiskt värde att ha med dessa bestämmelser om att statliga institutioner måste anlita det statliga förlaget eller att man måste ha en bindning mellan förlagsverksamheten och det statliga tryckeriet. Det måste vara av ideologiska skäl som dessa detaljer har förts in emot större delen av remissinstansernas yttranden. Herr Petersson nämnde, att så snart det gällde den enskilda sektorn kunde vi acceptera vad som helst. Vi kunde då acceptera en sammanbindning mellan tryckerioch förlagsverksamhet. Jag vill för min och för centerns del säga, att vi inte heller på den enskilda sektorn accepterar monopoltendenser. Finner vi att sådana överenskommelser träffas som binder konkurrensen och främjar monopolverksamhet, så är vi lika mycket mot dem på den enskilda sektorn som på den statliga sidan. Jag anser att man inte har tagit hänsyn till remissinstanserna i denna fråga, där så många har vänt sig mot förslagen på de två punkter där reservationer föreligger. Herr Petersson sade flera gånger, att det bara var en liten del det här gällde — fem procent eller möjligen tio procent. Den statliga publiceringsverksamheten omfattar för närvarande 150 miljoner kronor. Vi bildar ett statligt förlag, som i huvudsak skall ta hand om den verksamheten. Det är ju ganska lätt att förstå att det här finns en oanad möjlighet för ett statligt tryckeri, som får förstahandsrätten att leverera trycksakerna till detta statliga förlag, att öka från fem procent till en mycket stor andel av de 150 miljonerna. Beloppet 150 miljoner kommer för övrigt att mycket snart överskridas. Det sades sedan, att det var nödvändigt för de statliga institutionerna att anlita det statliga förlaget, eftersom det annars fanns risk för att det skulle bli outnyttjat. Ja, men då visar väl detta att det finns en svaghet någonstans. Jag anser att om det statliga förlaget arbetar på ett förnuftigt sätt så kommer flertalet av de statliga myndigheterna och institutionerna självfallet att anlita det i första hand. Men finner de i vissa avseenden att den privata marknaden erbjuder bättre alternativ tycker vi det är riktigt om de då får anlita denna marknad. Därmed vinner man ju den största effektiviteten. Frågan är alltså till slut: Varför måste man ha dessa särskilda bindningar?

Herr talman! Jag skall inte säga som herr Larsson i Luttra, vilken enligt tidningsreferaten påstått att hans meddebattörer målat hin på väggen. Men nog har man en känsla av att det är ett genomgående tema att det målas i mycket mörka färger, något jag tycker är i allra högsta grad omotiverat. Låt mig börja med herr Johan Olsson. Han kom in på bindningen av de statliga myndigheterna till förlaget och fick det till att det skulle vara ideologiskt betingat. Det är helt obegripligt att man över huvud taget kan tänka sig någonting sådant, ty det rör sig ju om en rent praktisk organisatorisk fråga. Man bygger här upp ett förlag, en organisation, med expertis på olika områden. Då är det väl naturligt att man ser till att det blir en samordning mellan detta förlag och dem som har behov av att utnyttja dess verksamhet. Men det står i propositionen att det kommer att finnas möjligheter att under vissa omständigheter ge dispens. Det är enligt mitt förmenande mycket generösa regler. Ett visst antal myndigheter skall generellt använda förlaget, men det skall — om det finns motiv härför — kunna ges dispens. Sedan talet om monopol. Jag förstår inte alls vad man menar med det i detta sammanhang, ty som jag sade i mitt tidigare anförande är det ju bara fråga om att samordna de statliga trycksaksbeställningarna genom ett förlag. Huvuddelen av beställningarna kommer dock att läggas ut på den allmänna marknaden precis såsom nu sker, bara med den skillnaden att det kommer att ske genom en organisation, genom ett företag, i stället för att — såsom för närvarande — cirka 200 statliga myndigheter sköter sina egna beställningar. Det anser jag skulle vara en förmån även för den som tar emot beställningen att ha bara ett enda företag att vända sig till. Sedan vill jag bemöta herr Nyman. Han sade klart ifrån att man slår vakt om den fria företagsamheten och att man är rädd för att detta avtal med SRA skall utveckla sig så att det inte bara omfattar 5 å 10 procent utan 15 å 20 procent. Vi har klart för oss att om det skulle bli 10 procent, så innebär det en fördubbling av verksamheten och en mycket kraftig utbyggnad av företaget. Skulle det växa ytterligare så innebär det ju en ändå större utbyggnad. Jag har svårt att föreställa mig att det kommer att ske en sådan utveckling, i varje fall i vad man brukar kalla en handvändning.

Och då är väl enligt oppositionens uppfattning allt i sin ordning, hoppas jag, ty då har den fria marknadsmekanis men fungerat. Den som är mest rationell, mest effektiv och som kan ge de bästa priserna den tar hem spelet. Herr Ottosson säger att högern inte är låst och hänvisar till överläggningarna i femte avdelningen, där vi kan vara mycket resonabla. Det är riktigt att vi brukar kunna komma överens i många fall och att vi kan resonera sakligt och lugnt. Men så snart vi kommer in på detta område blir attityden genast en annan. Då stramas den åt. Då finns det egentligen inte utrymme för sakdiskussion, utan då är linjerna klara. Det är nästan som om det vore en skiljemur emellan oss. Jag tycker att det är beklagligt, ty vi lever ju inte kvar i det gamla samhället, utan i ett i snabb utveckling varande samhälle, där man om man är realistisk får räkna med att privat och samhällelig företagsamhet kommer att verka sida vid sida.
Herr talman! Av naturliga skäl har jag noga läst akterna i detta ärende — propositionen och framför allt motionerna, vilka är ytterst intressanta ur min synpunkt. Jag tänker inte dölja att jag står under den verksamhetsberättelse om SRA:s verksamhet som kammarens ledamöter fick i går. Min ståndpunkt blir då givetvis den att jag tycker att det är obefogat att söka påstå att propositionen bara skulle gälla tryckeriverksamhet. Det är ju förlagsverksamhet det gäller. Herr Ottosson och hans medreservanter lägger upp saken så att vi har en grafisk industri som i stort sett täcker behovet. Visserligen finns det, medger man, en del misshälligheter, men herr Ottosson säger att vi skall försöka råda bot på dem genom att förstärka det ämbetsverk som nu sammanhåller verksamheten, nämligen statskontorets tryckeriexpedition. Det är ju sällan man hör att högern vill förstärka ett kungl. ämbetsverk, men här vill högern det. Man säger att man haft ett gott samarbete med tryckeri expeditionen från den privata industrins sida. »Den privata» är mitt uttryck, inte reservanternas. Vidare säger herr Ottosson att det föreligger fara för monopolställning. Herr talman! Jag hade på sin tid nöjet att signera en proposition som gick ut på att man skulle förhindra samhällsskadlig konkurrensbegränsning. Samhällsskadlig konkurrensbegränsning! Det var alltså karteller och monopol som man skulle bekämpa, och det har man gjort nu i många år — som jag tycker med framgång. Men jag frågar: Vad har näringsfrihetsombudsmannen för underlag att skicka in en skrivelse till regeringen och varna för monopol på det här området? Mig veterligt blev inte näringsfrihetsombudsmannen anmodad att yttra sig i ärendet, eller hur? Hur kommer det sig då att han utarbetar en skrivelse i anledning av en kungl. utredning och varnar för monopol? Jag kan inte förklara det. Det måste ha varit några faktorer som påverkat honom av annat slag än det sedvanliga underlaget för en ämbetsmans framställningar. Det måste väl vara så. När man nu talar om en fara för monopol skulle den alltså gälla tryckerisidan. Här har sagts av statsutskottets talesman att den kapacitet som staten har i tryckerisektorn inte är överväldigande, Vi har väl två ordentliga tryckerier, postens och SRA. Postens tryckeri betjänar ju i huvudsak sitt ämbetsverk, men går i vissa fall ut på öppna marknaden. SRA arbetar helt på den öppna marknaden. Men, ärade kammarledamöter, sedan har vi ett fyrtiotal småtryckerier. Där tycker jag att man verkligen skall göra något. Riksdagen har ju i en skrivelse begärt, att man skall undersöka möjligheterna att koncentrera den statliga tryckeriverksamheten. Nu är det en naturlig ambition hos verk och institutioner att själva vilja göra jobbet var och en för sig, och det överraskar inte mig på något sätt att man avstyrker en centralisering här, att man säger: Vi kla rar det bättre själva. Men vi ser resultatet: cirka 200 myndigheter och 40 småtryckerier. Jag är övertygad om att om herr Ottosson skulle sköta den här verksamheten, skulle han organisera den på ett mycket radikalare sätt än vad staten har gjort. Jag hade förmånen att med bevillningsutskottet besöka herr Ottossons hemtrakter för några år sedan och uttalade då min beundran över vad som kan uträttas där nere. Men där går man inte heller var för sig, man samordnar sina strävanden både när det gäller inköp och försäljning på ett föredömligt sätt. Men här är herr Ottosson rädd för att det skall bli en monopolställning om staten rör på sig aldrig så litet. Det är inte så. Jag har tidigare sagt i kammaren, att när det gäller SRA:s verksamhet kommer jag aldrig att vara med om någon framställning om subventioner. Nej, företaget skall läggas ned i stället om det inte kan konkurrera. Vi har haft förmånen att i fri konkurrens få en del stora order. Det måste bero på att företaget är någorlunda effektivt på dessa områden i varje fall. Jag förstår inte alls de resonemang som man här för, att om det blir en förlagsverksamhet som innebär att SRA kommer att få mer tryck — märk väl i fri konkurrens — skulle detta innebära att andra företag kom i svårigheter. Det kan väl hända, men när inträffade den dag då de som talar för fri konkurrens inte tolererar förändringar i företagsstrukturen? Det kan ju aldrig vara så att det blir ett mindre antal människor som blir sysselsatta. Herrarna är väl inte så optimistiska att ni tror att tryckmängden blir mindre. Det blir i stället fördelningen av arbetet som blir annorlunda. Enbart den institution som vi nu arbetar i, riksdagen, förbrukar fyra ton papper per dag, och det trycks på allt detta papper. Tryckmängden kommer säkert att öka, så inte blir det någon arbetslöshet. Det är för övrigt en totalt felaktig föreställning när man i mittenreservatio nen säger att landsortstryckerierna kommer att bli utan arbete. Vad är ett förlag för något? Jo, det nya förlaget skall överta den verksamhet enligt upphandlingsförordningens bestämmelser som statskontorets tryckeriexpedition nu sköter. En upphandling innebär ju att man tar emot anbud från hela landet. Det är aldrig meningen att tryckerikapaciteten skall byggas ut så att man själv kan trycka för 150 miljoner kronor om året. Ett förlag skall kunna sköta både den erforderliga upphandlingen och ha egna utgåvor liksom det skall kunna sköta försäljning, lagerhållning och distribution. Finns det verkligen någon som på allvar vill göra gällande att detta nya förlag skall bygga upp sin verksamhet vid sidan av SRA, som nu har kontakter med alla landets bokhandlare och deras försäljningskedja? Skall det nya förlaget alltså arbeta fristående från SRA när staten äger dem båda? Det kan inte vara rimligt. Det rimliga är i stället att det blir ett naturligt samarbete med fördelning av arbetsuppgifterna, så att man på det sättet kan få en någorlunda rationell ordning. Min förhoppning är dessutom att den beställning som riksdagen gjort när det gäller tryckeriverksamheten skall effektiviseras. Det är inte bra för staten att man här åberopar enskilda myndigheter som bevis mot SRA, enskilda myndigheter som själva vill ha frihet att handla på ett som jag tror ineffektivt sätt. Här kan vi spara stora pengar åt det allmänna. Jag ber alls inte om ursäkt för att jag säger att detta inte är någonting farligt. Det är motsatsen — någonting värdefullt vi eftersträvar. Att vi har olika synpunkter på förslaget beror på att vi värnar det allmännas intressen på olika sätt. Att dra fram talet om monopolbildning och liknande ting i en verksamhet som man vet ligger under offentlig insyn, det är enligt mitt sätt att se alldeles meningslöst. Jag skulle kunna fortsätta mycket längre, herr talman, men tiden skrider fort och det är fredag i dag. Därför inskränker jag mig till detta och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill hålla med min vän John Ericsson i varje fall på en punkt, nämligen att om vi skulle ha löst detta förlagsproblem nere i vår bygd hade vi gjort det på ett annat och mer rationellt sätt. Vi skulle kanske också ha gjort det på ett radikalt sätt, men vi hade använt oss av de resurser som redan finns och förstärkt dessa i stället för att bygga upp något helt nytt, som i detta läge, såvitt jag kan bedöma, inte behövs. Jag har en känsla av, som herr John Ericsson också påpekade i debatten, att vi har litet lättare att tala rent affärsmässigt utanför denna lokal än innanför den, där vi tyvärr är bundna av olika politiska uppfattningar. Herr John Ericsson reagerade mot att jag citerade näringsfrihetsombudsmannen. Jag kan inte finna att det i och för sig är något fel, för han är väl en av de människor som är tillsatta för att vakta över den proposition som herr John Ericsson en gång i tiden signerade samt att se till att den efterföljs. Så har jag uppfattat det, och har jag fel tar jag gärna tillbaka mitt citat. Har jag däremot rätt tycker jag att man får lov att ta en viss hänsyn till vad en man i offentlig ställning av den karaktären säger. Det finns olika uppfattningar när det gäller monopolställningen. Jag tror inte vi låter oss talas till rätta därvidlag. I propositionen framhålls att förlaget visserligen blir formellt fristående från SRA, men det förutsättes att ett nära samarbete mellan förlaget och SRA kommer till stånd baserat på långfristiga avtal. Departementschefen säger, att hur detta samarbete i detalj skall utformas bör det ankomma på de båda företagen att själva besluta om. Ett motsvarande samarbete kan även befinnas lämpligt mellan de nya läromedelsförlagen, framhåller han vidare. Jag är alltså fullt klar över att det inte bara gäller tryckeriverksamhet, utan både tryckerioch förlagsverksamhet. Med ledning av den skrivning som finns och den avtalsbundenhet som där föreskrivs kan man väl — åtminstone om man läser det så som jag gör — finna att tanken är att bygga ut SRA. Jag är fullt på det klara med att man tills vidare måste anlita de privata företagen, ty man kan inte bygga ut SBA i den takten. Det ligger emellertid i propositionens skrivning en medvetenhet om ait SRA så småningom skall byggas ut, och då blir följden att en betydande del av den enskilda företagsamheten friställs. Herr Bertil Petersson menade att vi bara är angelägna om att slå vakt om den fria företagsamheten. Han sade att vi så snart det gäller sådana här frågor inte lämnar något utrymme för en sakdiskussion. Jag kan inte på samma sätt som herr Petersson vara bunden av en proposition, som kommer från regeringen, utan jag kan sakligt bedöma den på ett annat sätt därför att jag inte alls behöver bara låta propositionen gå igenom och accetpera den, utan jag gör som sagt min sakliga bedömning av den. Att jag slår vakt om det fria näringslivet tycker jag är ganska naturligt. Eftersom 90 procent av vårt näringsliv i dag kallas för det fria näringslivet är det väl i alla fall detta som genom sin produktion hjälpt till att skapa det välstånd vi har, och därför är jag angelägen att behålla det.

Herr talman! Herr John Ericsson har ju försökt lugna oss för de farhågor som vi i reservationer och anföranden har velat framföra om risken för konkurrensbegränsning. Jag tror att om herr Ericssons intentioner eller den anda som han här försökte göra gällande skulle bli ledande för företaget i fortsättningen, så vore risken inte stor.

Skulle det vara så att dessa företag — alltså både förlagsverksamheten och tryckeriföretaget — verkligen arbetar perfekt och i konkurrens på lika villkor erbjuder sina tjänster och vinner i den konkurrensen, kan man inte tala om en sådan risk. Ett sådant förhållande tycker vi är riktigt, det är fullt all right, men då behövs inte dessa bindningar. Det är det vi vänder oss emot. Om de här två bindningarna, som gäller både förlagsverksamheten och tryckeriverksamheten, kommer till stånd, tar man bort en del av det konkurrensförhållande som vi menar är en riktig och kontrollerande funktion. Vi har gått med på att ett statligt allmänt förlag för den allmänna publiceringsverksamheten inrättas. Vi vill att SRA och detta förlag skall arbeta på samma villkor som den enskilda marknaden, och då menar vi att det är onödigt att vidta de säkerhetsåtgärder som man i propositionen vill föreslå. Herr Petersson sade att det närmast är en fördel att få vända sig till ett företag. Vilken statlig institution vill skriva under på det? är det inte bättre att ha en statlig förlagsverksamhet som man vet betjänar de statliga institutionerna, men att man, om man på den öppna marknaden kan finna bättre förslag, bättre lösningar eller bättre villkor, har frihet att välja?

Herr talman! Det är glädjande att herr Olsson är mindre uppskrämd sedan jag talat här. Det betraktar jag som ett framsteg. Herr Ottosson, tyckte inte om att jag gjorde jämförelse med hans framgångsrika hembygd. Min fråga var helt enkelt den att om herr Ottosson skötte om denna verksamhet skulle han då tilllåta en sådan splittring som nu råder inom den statliga publiceringsverksamheten? Säkerligen inte! Man talar om att SRA och det nya förlaget inte skall ha någonting gemensamt. Vilket privat företag som är uppdelat på dotterbolag, koncernbolag osv. kan ni upptäcka här i landet som inte samarbetar? Det är ju självklart att de samarbetar. Skulle då inte också staten på ett föredömligt sätt kunna ta till vara de fördelar som en upphandling, koncentrerad till ett organ, måste innebära? Det betyder ju ingenting annat än att man ser över vad som finns att tillgå på marknaden, var det är bäst att placera ordern, osv. Här har man talat om att tryckeriet skall växa ut och bli så stort att det kommer att slå ut andra tryckerier framför allt i landsorten. Det är ingen som har svarat på detta. Tror ni att tryckerimängden i riket totalt blir mindre? Eller menar herrarna att vi inte skall åstadkomma ett framgångsrikt statligt företag därför att det innebär rubbningar på den privata sektorn därför att det statliga företaget blir överlägset? Detta gäller tryckeriverksamheten. Förlagsverksamhet är någonting annat, och jag skall inte upprepa vad jag tidigare sagt eller gå vidare när det gäller denna fråga. Men tillåt mig säga ett par ord till herr Ottosson och herr Johan Olsson, som reagerade mot att jag var missnöjd med att näringsfrihetsombudsmannen ingrep. Missnöjd var jag inte, men jag tyckte det var egendomligt. Någon verksamhet har inte kommit i gång. Det ämbetsverkets uppgift är att granska företagens verksamhet så att det inte uppstår monopol och karteller. Men i detta fall har företaget inte börjat ännu. Därför sade jag att det var egendomligt att vederbörande när han inte var anmodad att yttra sig ändå hade skickat in en skrivelse. Vilka krafter kan finnas bakom? Det kan ju inte bara vara nit av en tjänsteman att följa författningen, utan det måste vara andra krafter. Jag vidhåller uppfattningen att det totalt inte blir någon arbetslöshet. Det kan bli förändringar i strukturen om den statliga verksamheten blir framgångsrik, vilket jag hoppas att den kommer att bli.

Herr talman! Låt mig säga till vännen John Ericsson att jag inte vid något tillfälle varit uppskrämd. Jag beklagar att det besök i Småland av herr Ericsson som jag fick nöjet av inte räckte till. Därför vill jag rikta en förnyad inbjudan till honom att komma ner en gång till, så att vi kan diskutera på mera jämbördig basis när det gäller den företagsamhet som vi enligt herr Ericsson bedriver så framgångsrikt. Herr Ericsson frågar vad detta kan innebära för den enskilda fria företagsamheten, alltså de företag som nu existerar. Vi har i både andra och femte avdelningen haft uppvaktning från företrädare för denna industrigrupp. De har med ledning av propositionen och förslaget till samarbetsavtal tolkat detta som en garanti för en successiv utbyggnad av SRA, vilket måste innebära ett bortfall för dessa företag, vilket kan bereda dem ekonomiska bekymmer och sysselsättningssvårigheter. Detta måste bli den logiska konsekvensen. Jag skulle väl känna den statliga företagsamheten dåligt om man inte nu kommer att bli angelägen om att bygga ut SRA i en takt som kanske får de konsekvenser jag här försökt belysa.

Herr talman! Jag känner ett behov av att reagera mot herr Ericssons uttalande om näringsfrihetsombudsmannen, som beskylls för att ha »hoppat in» och ha yttrat sig utan att vara tillfrågad. Jag måste uttrycka min förvåning över att en man med herr Ericssons långa och meriterande erfarenhet av allmänna värv inom och utom regeringen inte känner till förutsättningarna för ombudsmännens arbete, det må vara riksdagens ombudsmän eller näringsfrihetsombudsmannen. Enligt instruktionen, fastställd av Kungl. Maj:t, åligger det näringsfrihetsombudsmannen »särskilt att upptaga till behandling konkurrensbegränsningar, som äro av betydelse för större konsumentintressen eller påverka konkurrensförhållanden inom en hel näringsgren eller på ett påtagligt och avgörande sätt försvåra eller hindra företagares näringsutövning». Näringsfrihetsombudsmannen är med andra ord, liksom alla andra ombudsmän i motsvarande funktion, helt berättigad att på eget initiativ ingripa när som helst under en frågas handläggning.

Herr talman! Den här gången måste jag bestämt säga ifrån att jag känner mig lika kompetent att bedöma näringsfrihetsombudsmannens ämbetsutövning som herr Hernelius. Det har inte enligt vad jag vet inträffat att näringsfrihetsombudsmannen — innan en verksamhet har kommit i gång — gjort framställningar till vederbörande handläggare i departementet. Mig veterligt har det inte förekommit. Kan herr Hernelius påstå att så har skett? Det var denna ovanliga företeelse jag reagerade mot. Jag använde uttrycket »hoppa in» därför att vederbörande inte var anmodad att avge remissyttrande. Jag tycker att det då är berättigat att tala om inhopp, och det strider

Herr talman! Jag vill till herr Ericsson säga att näringsfrihetsombudsmannen kanske inte tidigare har gjort framställningar innan en verksamhet kommit i gång. Det är möjligt att så inte skett — jag känner inte till näringsfrihetsombudsmannens verksamhet i detalj. I detta fall förelåg dock så uppenbara kriterier på en konkurrensbegränsande verksamhet att han enligt sin instruktion tydligen fann sig föranlåten att göra ett påpekande. Det är han berättigad till. Han liksom andra ombudsmän har precis samma rätt att hellre stämma i bäcken än i ån.
Herr talman! Jag har liksom herr Hernelius ett behov av att reagera mot herr Ericssons obefogade angrepp mot näringsfrihetsombudsmannens handläggning av denna fråga. Den omständigheten att ombudsmannen tidigare inte har utnyttjat sin befogenhet på ett visst bestämt sätt hindrar honom naturligtvis inte att göra det, om det faller inom hans befogenhetsområde. Det framgår alldeles klart av det citat herr Hernelius presterade att näringsfrihetsombudsmannen handlat helt och hållet inom ramen för sitt uppdrag.
Herr talman! Ingalunda har jag påstått att vederbörande ombudsman har begått tjänstefel, även om juristerna här i kammaren har uppfattat mitt yttrande på det sättet. Jag sade bara, att det som skett var ovanligt. Det vidhåller jag. Jag behöver knappast tillägga, att hela denna institutions karaktär — alltså att övervaka samhällsskadlig konkurrensbegränsning är sådan att näringsfri hetsombudsmannen först efter långa utredningar konstaterar om konkurrensbegränsningar förekommer, och sedan upptar han förhandlingar med vederbörande part för att utplåna dessa konkurrensbegränsningar. Så arbetar det ämbetsverket. Här har över huvud taget ingenting inträffat som skulle kunna motivera ett uttalande från näringsfrihetsombudsmannen om monopol och konkurrensbegränsning. Man kan tro saker och ting. Det kan man givetvis inte förhindra enskilda människor att göra. Vad jag tycker är konstigt är att det inte fanns några faktiska orsaker till näringsfrihetsombudsmannens yttrande.
Herr talman! Vad jag särskilt vill reagera mot är herr John Ericssons insinuation om att »andra krafter» skulle ligga bakom ombudsmannens aktion. Jag tycker att herr John Ericsson bör tala om vad den beskyllningen innebär. En ombudsman inhämtar informationer. Han kan även få påpekanden. Det är fullt riktigt. Jag känner dock inte till omständigheterna i det enskilda fallet, men om näringsfrihetsombudsmannen inom ramen för sin instruktion handlar under ämbetsmannaansvar och företar en åtgärd, som är fullt befogad, skall han inte behöva mötas med insinuationer om att »andra krafter» — vad det nu skall betyda — står bakom hans aktion.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Ernulf vill ha reda på vad jag menar med »andra krafter». Här diskuteras ju öppet i denna kammare att det privata näringslivet skulle få svårigheter, om den statliga verksamheten blir framgångsrik. Då borde ju herr Ernulf begripa vad det är för »andra krafter» som ligger bakom. Det gäller helt enkelt en intressestrid, vilket vi har märkt på många sätt.

Herr talman! I förrgår beslöt riksdagen att inrätta ett nytt centralt ämbetsverk, som direkt under Kungl. Maj:t skall handlägga inskrivning, krigsplacering och redovisning av de värnpliktiga, alltså frågor som tidigare har handlagts av redan befintliga myndigheter. I dag gäller det att ta ställning till ett förslag om ytterligare ett nytt ämbetsverk under försvarsdepartementet — försvarets rationaliseringsinstitut. Det är tänkt att inrättas den 1 juli i år. Förslaget innebär att den nu för hela statsförvaltningen sammanhållna rationaliseringsverksamheten skall delas upp på två ämbetsverk. Regeringen tycks verkligen inte ha några starkare hämningar när det gäller att utvidga den statliga förvaltningsverksamheten med allt vad det kan innebära i fråga om större personaltillgång, större byråkrati och ökade kostnader. Visserligen redovisas i allmänhet inte så stora kostnadsökningar när de nya verken presenteras — ibland rör det sig t.o.m. om besparingar — men all erfarenhet visar att Parkinsons lag fungerar obönhörligt och att ökningar kommer och kommer ganska snart. Det är för närvarande som om ingenting skulle kunna bibehållas som det är, inte ens om det fungerar mycket bra; allting skall ändras och den gemensamma nämnaren i förändringarna är ständigt att åstadkomma en ökad styrning och ökad makt i regeringens händer. Nu finns det ju inga formella inskränkningar i Kungl. Maj:ts rätt att ge anvisningar och direktiv till underlydande myndigheter. Vi vill inte kritisera det förhållandet. Regeringens direktivrätt skall inte ha annan begränsning än den som regeringen själv kan vilja ålägga sig inför nödvändigheten att ta det politiska ansvaret för de beslut som fattas. Vad vi däremot vill opponera oss mot är ett ökat regeringsinflytande utan motsvarande ökning i det politiska ansvarstagandet. Vi vill opponera oss, om regeringen försöker skapa styrning genom att inrätta formellt självständiga men i praktiken följsamma ämbetsverk och vill få dem att utfärda direktiven och med sin auktoritet ställa sig bakom behovet av dessa. Det kan bli just en politisk styrning utan politiskt ansvar i så fall. Vi har i vårt land — till skillnad mot i många andra länder — varit vana vid, jag kanske skulle kunna säga att vi har varit bortskämda med, att myndigheterna har handlat objektivt och utan politiska = sidoblickar. = Självständiga myndigheter är den grundval på vilken vår konstitution bygger. Skall de kunna vara självständiga och kunna ha en sakligt grundad egen mening, får de inte berövas det underlag som gör det möjligt för dem att bygga upp och motivera en sådan egen mening. Nu är det skäl som anges för det nya verket att det behövs för att som man säger samordna planeringsoch rationaliseringsverksamheten, ja, man diskuterar faktiskt på fullt allvar att bryta ut planeringen ur de militära staberna och ur försvarets forskningsanstalt och av försvarets rationaliseringsverksamhet lägga in den i det nya verket. Man går i det slutliga förslaget visserligen inte fullt så långt, men det betonas att den återhållsamheten gäller just nu. Jag undrar mycket när man kan tänka sig att ta de vidare stegen. Statsmakterna har beslutat att krigsmaktens långsiktsplanering i central instans skall, direkt under Kungl. Maj:t, verkställas av överbefälhavaren med hjälp av staber, förvaltningar och forskningsanstalt. Skulle den uppgiften överföras till ett organ som är sidoordnat överbefälhavaren och helt fristående i förhållande till honom, som t.ex. det nya verket är tänkt att bli, så har man tagit ett långt steg mot ÖB-institutionens utplånande. Man har på litet mindre direkta vägar åstadkommit den civile chef för krigsmakten som på senare tid har införts i debatten, fast — som man då trodde — knappast på fullt allvar. Frågan om försvaret i sin rationaliseringsverksamhet skall betjänas av statskontoret som hittills och i likhet med den övriga statsförvaltningen eller om den verksamheten skall skötas på annat sätt kan naturligtvis sägas vara en fråga av måttliga dimensioner i sig själv. Sedd mot den bakgrund som jag nu har tecknat blir emellertid frågan av stor betydelse och av principiell natur. Rationaliseringsverksamheten inom försvaret åligger nu under fullt ansvar de militära myndigheterna. Statskontoret fungerar som det organ som ger sakkunnig hjälp och råd och som utför direkta undersökningar av områden som kan behöva särskilt genomlysas. Det har för ändamålet en avdelning med speciell kunnighet och inriktning på den militära rationaliseringen. Detta system har fungerat mycket bra. Det är bara några år gammalt men har re dan hunnit visa klara fördelar, som det verkligen vore anledning att ta vara på. Statskontorets självständiga ställning har varit en sådan fördel. Det har arbetat förutsättningslöst och har kunnat ge förslag och råd som inte bara har varit objektiva utan också av alla har erkänts vara detta. Förtroendet för statskontoret har vuxit sig allt starkare. En annan fördel är att i statskontoret sammanhålls rationaliseringen för hela statsförvaltningen. Den princip som av statsmakterna hittills eftertryckligt har betonats har varit att den civila och den militära verksamheten på detta område skall samordnas och inte särskiljas. Olikheterna i arbetsuppgifter är inte så stora och blir undan för undan allt mindre. Vunna erfarenheter kan utnyttjas över hela fältet och dubbelarbete undvikes. Nu brytes plötsligt den principen. Den motivering som man ger är att samordningen inom försvaret mellan rationalisering och annan verksamhet är viktigare än samordningen av rationaliseringen inom statsförvaltningen i dess helhet. Jag skulle vilja fråga: Gäller detta bara försvaret och i så fall varför? Om det inte gör det, så måste ju följden bli att statskontoret uppsplittras på ytterligare ett antal nya ämbetsverk som direkt under Kungl. Maj:t skall svara för rationaliseringen på de skilda samhällsområdena. En sådan utveckling förefaller mig direkt skrämmande och alldeles omöjlig att rubricera som rationell. Den står också i direkt strid mot de tankegångar som annars ivrigt brukar förfäktas och som innebär att likartad verksamhet skall sammanhållas i gemensamma organ, en tankegång som t.ex. ligger till grund för ett annat organisationsändringsförslag inom försvaret som riksdagen kommer att få ta ställning till om några dagar — det nya materielverket. Ett krav som måste ställas i fråga om rationalisering är att den skall bedrivas som ett led i den normala verk samheten inom alla myndigheter och på alla nivåer. Överordnad myndighet skall övervaka effektiviteten även i detta hänseende hos de underlydande. Erforderligt biträde och expertis skall av myndigheterna begäras hos rationaliseringsorganet, och den högre myndigheten skall ha att besluta om och ta ansvar för den prioritering som görs härvidlag. Det institut som nu föreslås skall ställas vid sidan av överbefälhavaren — i vissa avseenden mellan Kungl. Maj:t och honom, i andra avseenden mellan Kungl. Maj:t och myndigheter som är underordnade överbefälhavaren. Det skall utöva sin verksamhet utan att behöva följa några direktiv eller anvisningar från de militära myndigheterna. Dessa skall t.o.m. ha skyldighet att inhämta tillstånd av institutet för att få vidta i vart fall vissa slag av egna rationaliseringsåtgärder. Det är svårt att förstå hur myndigheternas ansvarskänsla och intresse för rationaliseringsuppgiften skall kunna befrämjas av en sådan organisation, och det är också svårt att förstå hur ansvaret för alltför svaga eller uteblivna insatser skall kunna fastställas och utkrävas. Jag vill citera vad en av remissinstanserna yttrat i sammanhanget: »Dubbelorganisation är inte detsamma som rationalisering.» Förklaringen till det nya institutet måste vara att det främst är andra avsikter än rationalisering bakom dess tillkomst. Jag antydde dessa avsikter inledningsvis. Men ordet »rationalisering» har blivit ett honnörsord; när det nämns brukar alla vara ivriga att lyssna, och alla brukar vara villiga att medverka — med all rätt naturligtvis — när förslag om rationaliseringsåtgärder framläggs. Här förefaller det emellertid som om man velat utnyttja ordets goodwill genom att lägga in en hel del i begreppet rationalisering som normalt inte brukar höra dit. Sålunda talas det i en mängd sammanhang om strukturrationalisering på ett sätt som mycket mera leder tanken till ingrepp i ledningen av den löpande verksamheten än till en effektivisering av densamma. När det betonas att strukturrationaliseringen inom försvaret är särskilt aktuell just nu, avses såvitt jag kan förstå de genomgripande förändringar som måste göras om regeringen lyckas genomdriva den föreslagna väldiga omkastningen i försvarspolitiken. Men den anpassningen av organisationen till lägre anslagsnivåer är en uppgift som myndigheterna rimligen själva måste svara för efter sin erfarenhet och bedömning och efter de direktiv som Kungl Maj:t kan vilja ge dem. Att kalla en strukturomdaning för strukturrationalisering är knappast korrekt.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

Herr talman! Det verkar, som om herr Virgin inte skulle ha uppfattat det som jag tyckte var helt obestridligt i vad herr John Ericsson i ett tidigare inlägg anförde, när herr Ericsson sade att det var fredag. Därmed syftar jag inte på att riksdagen brukar ha brått på fredagarna, utan jag syftar på att den stora försvarsdebatten kommer upp om någon vecka, inte på en fredag — om jag minns rätt — utan på en onsdag. Jag tycker att mycket av det som herr Virgin här tagit upp gott bör kunna anstå till den kommande vidare försvarsdebatten. Den fråga som herr Virgin tog upp om ökad byråkratisering och om ökad makt åt regeringen, därest uppgifter flyttas mellan olika Kungl. Maj:t underställda ämbetsverk, kommer jag inte att beröra, i varje fall inte i detta inlägg. Inte heller kommer jag att gå in på resonemanget om omkastningar i försvarspolitiken och allt detta som enligt min mening gott kan anstå till ett senare tillfälle. Däremot kommer jag att ta upp en sak som herr Virgin inledningsvis behandlade, nämligen resonemanget om kostnaderna i detta sammanhang. Budgetmässigt ligger det till på det sättet att ett bifall till utskottets hemställan eller ett bifall till reservationen i ifrågavarande ärende inte innebär någon skillnad. Utskottet biträder Kungl. Maj:ts förslag om inrättande av ett fristående centralt verk för försvarets rationaliseringsverksamhet och föreslår riksdagen att anvisa medel för ändamålet. Reservanterna trycker hårt på ÖB:s uppgifter i sammanhanget och motsätter sig att den militära rationaliseringsverksamheten överföres från statskontoret till ett nytt organ direkt underställt Kungl. Maj:t och yrkar på att de fem miljoner kronorna till rationaliseringsverksamhet inom försvaret — som man inte motsätter sig — uppföres på driftbudgeten under fjärde huvudtiteln. Bifall till förslaget om inrättande av rationaliseringsinstitutet innebär inte misstro mot rationaliseringsviljan på något håll. Arbetsfördelningen mellan regeringen och verken beträffande rationaliseringssträvandena är efter det beslut som grundade sig på proposition 65 år 1965 helt klar. Vad som berör den löpande förvaltningen skall i huvudsak vara verkets uppgift, medan arbetet med samordning, planering i stora drag och utformande av viktiga riktlinjer skall åligga departementen. Samma principer synes vara tillämpbara i fråga om ledningen av rationaliseringsarbetet. Intern rationalisering åligger alltså verken, medan Kungl. Maj:t har att ange mål och avdela resurser och därigenom ytterst svara för strukturrationaliseringen. Det är på sistnämnda område vi befinner oss vid dagens avgörande. Försvarsdepartementet har att svara för samordningen inom totalförsvaret, även av dess rationaliseringsfrågor. Beredningen av dessa sker i departementet, men utredningsarbetet har i huvudsak måst göras utanför. Betydelsen av rationaliseringsansträngningar motiverar förstärkning av resurserna härför. De uppgifter som föreslås för det nya organet är att medverka vid strukturrationaliseringen av försvaret, att samordna övrig rationaliseringsverksamhet och att ge försvarets myndigheter stöd och i deras rationaliseringsarbete. Utskottet har inte något att erinra mot de föreslagna uppgifterna. För deras hanterande har olika organisationsformer diskuterats. En har varit anknytning till statskontoret. Därvid har hänvisats till sambandet mellan försvarets rationaliseringsverksamhet och rationaliseringen inom statsförvaltningen i övrigt. Mot detta resonemang har departementschefen invänt att samverkan inom försvaret mellan rationalisering och annan verksamhet, bl.a. planeringsverksamhet, väger tyngre och därför bör vara avgörande. Till de remissinstanser som han i detta avseende stöder sig på kan räknas statskontoret, och det väger enligt min uppfattning ganska tungt. Till detta synsätt ansluter sig också utskottet. Det föreslagna institutet avses få sina uppgifter i form av uppdrag från Kungl. Maj:t. Därigenom får det en fristående ställning i förhållande till försvarets övriga myndigheter.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

Beträffande kostnaderna vill jag understryka herr Bengt Gustavssons uppgifter om att det inte råder några skilda meningar om anslagets storlek.

Slutligen vill jag säga, när herr Bengt Gustavsson påpekar att avsikten med det nya institutet är att ge myndigheterna stöd och råd, att det naturligtvis är så. Men det är svårt att riktigt förstå värdet av det stöd som man åstadkommer, när man uttryckligen berövar de militära myndigheterna den nu befintliga rätten att själva direkt påverka rationaliseringsverksamheten. I propositionen hade föreslagits, att ifrågavarande anskaffning skulle finansieras över en central datamaskinfond, i vilken den nuvarande fonden för anskaffning av datamaskiner för högre undervisning och forskning skulle inordnas. Enligt propositionen borde den nya organisationen i sin helhet gälla från och med den 1 juli 1969. Redan dessförinnan borde det föreslagna systemet dock kunna tillämpas vid anskaffning av enstaka ADB-anläggningar om det visade sig lämpligt. Fonden skulle förvaltas av statskontoret. Datamaskinerna skulle mot avgift upplåtas till olika driftsmyndigheter. Dessa skulle i sin tur kunna upplåta datamaskintid mot särskild taxa.

Herr talman! Motivet för det förslag som departementschefen lägger fram i proposition nr 48 är den snabba utveckling som ägt rum på ADB-området. När den nuvarande organisationen fastställdes 1963 fanns det ungefär 30 anläggningar. I dag finns det cirka 90 installerade eller beställda sådana anläggningar. Statskontoret räknar med årliga kostnader framöver för nyoch ersättningsanskaffningar till ett belopp av cirka 90 miljoner kronor. Ett markant drag vid användningen av ADB inom statsförvaltningen är — framhålles det i propositionen — den allt större integration mellan olika myndigheter som äger rum. Flera projekt som är under utveckling erbjuder exempel på dessa integrationstendenser. Det informationssystem som exempelvis planeras inom rättsväsendet berör sålunda polis-, åklagare-, domstolsoch kriminalvårdsmyndigheter. Flera sådana exempel skulle kunna anföras. Denna utveckling har resulterat i det förslag som statskontoret i samråd med riksrevisionsverket framlagt om en central datamaskinfond och vilket departementschefen i allt väsentligt godtagit. Förslaget har i huvudsak godtagits vid utskottsbehandlingen, utom vad gäller inordnandet av datamaskinfonden för högre undervisning och forskning, där det finns en reservation fogad till utlåtandet. Utskottets majoritet har för sin del tillstyrkt departementschefens förslag i dess helhet. Därvid har utskottet noterat vad som anförts i statsverkspropositionen att det kommer att inrättas en gemensam styrelse för universitetens datamaskincentraler den 1 juli 1968. Vissa befogenheter som för närvarande tillkommer chefsmyndigheten bör enligt statskontorets framställning genom delegation försöksvis tillföras styrelsen tills erfarenhet rörande lämplig uppgiftsfördelning mellan chefsmyndigheten, den gemensamma styrelsen och de fem datacentralerna vunnits. Vidare kan framhållas att statskontoret i samråd med universitetskanslersämbetet föreslagit ändrade former för prövningen av fortsatta investeringar i datamaskinutrustning för universitetens datacentraler, vilken är avsedd att tilllämpas från den 1 juli 1969, under förutsättning av Kungl. Maj:ts godkännande. Detta förslag innebär att funktionen som chefsmyndighet för universitetens datamaskincentraler överförs från statskontoret till universitetskanslersämbetet. Behov av investeringar i datamaskinutrustning för universitetsoch högskolesektorn skall redovisas till fondförvaltaren av universitetskanslersämbetet efter samma förfarande som enligt propositionen avses gälla beträffande övriga statliga myndigheter vilka skall omfattas av den centrala datamaskinfonden. Utskottet har vid sitt ställningstagande även noterat att universitetskanslersämbetet och rektorsämbetet vid Uppsala universitet biträtt förslaget. När det slutligen gäller det särskilda yttrandet om statligt stöd till datamaskinindustrin vill jag framhålla att det egentligen inte finns några delade meningar på denna punkt inom utskot tet. Majoriteten anser emellertid att den frågan inte hör samman med behandlingen av detta ärende utan mera torde sammanfalla med de frågor som behandlas i proposition nr 68, i vilken föreslås vissa åtgärder i syfte att samordna och effektivisera det statliga stöd som utgår i olika former till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Den propositionen kommer vi att få behandla här i kammaren om ett par veckor. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Sedan mer än tio år har högerpartiet agerat i radiooch TV-frågorna och alltid haft en från regeringen avvikande inställning till monopolet på detta område. Trots de beslut som majoriteten i riksdagen under årens lopp fattat har vi inte heller i år avstått från rätten att säga vår mening utan i en partimotion, som väcktes i januari detta år, ånyo redovisat våra ståndpunkter och vårt krav att monopolet skall brytas. I den kampen förtröttas vi aldrig. Under senare år har riksdagen haft omfattande debatter i denna fråga. Flertalet av kammarens ärade ledamöter känner säkert till partiernas positioner, och av den orsaken torde det inte löna sig för mig att återigen göra alltför ingående analyser. Men jag vågar ifrågasätta om riksdagsledamöternas inställning i monopolfrågan verkligen återspeglar allmänhetens uppfattning. Vi torde alla vara överens om att den fria opinionsbildningen är ett grundläggande demokratiskt värde. Denna gemensamma grundsyn har bl.a. resulterat i att vi inte tolererar inskränkningar i yttrandefriheten och tryckfriheten, men konsekvensen bjuder då att vi även borde kunna vara överens om att i princip icke tolerera några inskränkningar av opinionsbildningen i etermedia. Riksdagsbeslutet 1966 i radiooch TV-frågan innebar en definitiv monopolisering som inskränker den fria opinionsbildningen långt utöver vad rådande tekniska och ekonomiska skäl i dagens läge kan motivera. Så sent som i december 1966 analyserade jag i denna kammare de tekniska förutsättningarna utan att bli motbevisad. Jag skall inte i dag upprepa den analysen utan endast konstatera att sedan dess gått omkring ytterligare ett och ett halvt år och att analysen nu kan spädas på med ytterligare tekniska framsteg som gör den gamla tesen om trängseln i etern ännu mera förlegad än för ett par år sedan. I monopolet saknas det konkurrensmoment som ur den fria opinionsbildningens synpunkt är så väsentligt. Konkurrerande organ som bevakar och kompletterar varandra utgör en av grundstenarna i en fungerande demokrati. Så sker inom vår fria press och så borde också kunna ske i radio och TV. Men så fort vi framför sådana synpunkter sparkar regeringspartiet bakut. Helt opåverkad har man kanske inte varit. I förståelsen för behov av den konkurrens jag talat om har man ju tänkt sig någon form av kanalkonkurrens inom monopolet. Men, herr talman, vad blir det av denna konkurrens i praktisk tilllämpning? Det blir en stark central ledning, gemensam nyhetsredaktion, gemensam = sportredaktion, gemensamt gagekontor osv. 50 procent av programmen skall utgöras av egenproduktion. och de återstående 50 procenten skall vara program, inköpta genom centrala köp. Och så skulle jag kunna fortsätta. Allt detta gör att vi verkligen betvivlar att det skall bli någon nämnvärd konkurrens mellan de två kanalerna. Genom konkurrens skapas över hela fältet helt andra förutsättningar för en bättre programproduktion än vad fallet kan bli även med olika programledningar inom ett i realiteten hårt sammanhållet och enhetligt lett företag. för andra massmedia krävs beredskap att bryta det invanda, vilja och förmåga att satsa på nya initiativ. Det är knappast egenskaper som kan tillgodoses i ett stort monopolföretag. För de anställda inom radiooch TV-branschen medför förekomsten av flera företag med oberoende ledning klart förbättrade förhållanden. Dessa människor blir inte längre för sin yrkesverksamhet beroende av en enda arbetsgivare. Och detta har viktiga konsekvenser också för programpolitiken, det stimulerar till en större självständighet och till större initiativkraft. Förekomsten av flera företag innebär också att man motverkar Sveriges Radios utveckling till ett tungrott och byråkratiserat jätteföretag inom branschen. Varje storföretag som inte har att arbeta under konkurrens innebär risker för ett otillbörligt kostnadsansvar. Konkurrens skapar incitament för rationellare metoder, ett mer effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Utomordentligt starka skäl talar därför enligt vår uppfattning för ett upphävande av systemet med ett enda statligt företag i monopolställning. Av motståndarna till en från statsmakterna fristående radiooch televisionsverksamhet har ofta anförts att reklamfinansiering skulle medföra en obehörig påverkan på programutformningen. Särskilt pekar man då på den amerikanska televisionen. Vi har, herr talman, aldrig förordat det amerikanska systemet utan i stället påpekat att verksamheten bör uppbyggas så, att reklamfinansieringen är helt skild från själva programproduktionen och inte ges möjligheter att påverka dennas utformning. Vad vi därvid åsyftar är närmast en uppläggning i enlighet med vissa europeiska system som fungerar enligt stränga och detaljerade regler på ett sätt som visar att det generaliserande talet om programmens kommersialisering i en fri radio och TV helt saknar grund. Jag kan inte underlåta att redovisa ex empelvis hur principerna och bestämmelserna är upplagda i England. För företaget ITV gäller rörande reklamen bl.a. följande: Reklam får utsändas vid tre tillfällen: för det första före ett program, för det andra efter ett program och för det tredje under en programsändning vid s.k. naturliga avbrott. Naturliga avbrott kan uppstå: vid sport under en paus, vid teater mellan akterna, vid underhållning under scenbyte osv. Den totala reklamtiden får ej överstiga sex minuter i genomsnitt per sändningstimme under en dag, och inte heller får reklamtid överstiga sju minuter under någon enskild sändningstimme, såvida inte programinslaget varar »lång tid» och är av den karaktär att reklam ej kan utsändas under detta. Reklam får ej införas i samband med naturliga avbrott under gudstjänst, vid tillfälle med kunglig persons närvaro, i samband med skoltelevisionen, under nyhetsutsändning eller vid andra tillfällen som ITV fattar beslut om. För dessa naturliga avbrott gäller att i ett program som understiger 20 minuter får inget avbrott för reklam göras. I program som varar mellan 20 och 40 minuter får göras ett avbrott på två och en halv minut. I program på mellan 40 och 70 minuter får göras ett avbrott på tre minuter eller två avbrott på två och en halv minut. I längre program slutligen får göras två avbrott på tre minuter eller tre avbrott på två och en halv minut. Det är ett system som tillämpas och har fallit väl ut. Herr talman! Detta är de grundläggande aspekterna bakom vår gemensamma reservation från högeroch folkpartihåll — reservation 1, som går ut på att bryta monopolet. Det tycks för många råda oklarhet om hur vårt TV-system fungerar. Först måste man ha klart för sig att systemet ar uppbyggt i tre led. Det första ledet utgörs av de programproducerande företagen och är i Sverige som bekant endast företrätt av monopolföretaget Sveriges Radio. Det andra ledet utgörs av den tekniska utrustning som erfordras för att de producerade programmen skall kunna nå ut till det tredje ledet, som är TV-tittarna. Det andra ledet omhänderhas i vårt land av televerket, som ställer sitt sändningsnät med radiolänkkedjor och olika sändningsstationer till producenternas förfogande. Vad som nu håller på att ske är att televerket bygger ut sitt sändningsnät för att möjliggöra sändning av ytterligare ett rikstäckande program. Samtidigt modifieras nuvarande nät för TV-kanal 1, så att också denna kanal skall få möjlighet att sända färgprogram. Vi har i vår partimotion från januari tagit upp frågan om finansieringsprincipen för denna nya kanal. På grund av vår principiella inställning till monopolet anser vi det rimligt att den nytillkommande kanalen betraktas rent kommersiellt. Televerket skall sälja sändningstid på denna kanal till de av oss förordade fristående programföretagen. Det har synts oss lämpligt att i ett sådant system närmare pröva frågan om lånefinansiering för kapitalinvesteringarna och således bryta ut dessa investeringar ur statsbudgeten. Det är detta som framgår av reservation nr 2. I samband med färg-TV-propositionen har departementschefen tagit upp frågan om licensavgifterna, och nu begärs utan någon ingående analys en höjning av dessa avgifter. Departementschefen begär att vi skall godta en höjning från den 1 april 1969 med 20 kronor per år och införande av ett särskilt färg-TV-tillägg den 1 april 1970 med 100 kronor per år. Den totala licensavgiften skulle således bli 280 kronor per år. Men vi saknar fortfarande analyser om de framtida avgifterna. I Sveriges Radios äskande för det kommande budgetåret anges att det ackumulerade underskottet vid utgången av budgetåret 1972/73 kommer att vara 800 miljoner kronor. Trots nu föreslagna höjningar av licensavgiften till 280 kronor per år, torde underskottet likväl komma att bli omkring 400 miljoner kronor. Man frågar sig osökt, herr talman, vilka ytterligare höjningar som är att vänta. Hela denna fråga har statsrådet förbigått med tystnad. För vår del tror vi inte, att svenska folket kommer att godta licensavgifter i storleksklassen 400 kronor per år och kanske mer för att få åtnjuta monopolprogrammen i TV. Då vi har förordat ett annat system, kan vi inte godta de föreslagna licensavgifterna. Avgifternas storlek i framtiden bör upptas till prövning samtidigt som ställning tas till det av oss framlagda förslaget om utredning av fristående programföretag. Det är detta som framgår av högerpartiets och folkpartiets gemensamma reservation, betecknad med 3. Vidare har, herr talman, avgivits reservation 4. Den innebär att vi från högerpartiets sida inte godtar monopolets utbyggnad. Vi anser inte heller att det bör anslås medel för att bygga ut detta monopolföretag, vilket i realiteten är vad man föreslår. Vi kan inte godia nyanställning av flera hundra personer. Vi kan inte godta att monopolet får ny lokalitet med ny studio och liknande. Vi har därför på denna punkt föreslagit en minskning av det belopp för ändamålet som förordas i statsverkspropositionen, och vi gör på det sättet en besparing på 25,7 miljoner kronor. Detta framgår alltså av reservation 4. Trots att det, herr talman, inte föreligger någon reservation i fråga om färgtelevisionen, skall jag sluta mitt anförande med att säga några ord därom. Det var med stort intresse jag tog del av propositionen som behandlar frågan om officiell tidpunkt för starten av färgtelevision här i landet. Jag gjorde det desto mer som vi ju från högerhåll och folkpartihåll har agerat i detta ärende ett antal år, och det gladde oss att det äntligen kom ett förslag från Kungl. Maj:t. Jag gladde mig när jag läste pro positionen, eftersom jag där kunde återfinna en hel del av de motiv som återgivits i våra tidigare motioner och i debattinlägg. På den punkten kan alltså sägas att vi kan vara till freds. Vi har godtagit detta. Vi väckte från vårt håll en särskild motion i anslutning till propositionen om färgtelevision, som innebar att vi godtagit tidpunkten den 1 april 1970 för vad vi kallar den »officiella starten». Men detta får inte misstolkas på så sätt, att man inte vet vad som menas med officiell start. Med officiell start menas helt enkelt att det tar ungefär tiden fram till den 1 april 1970 för televerket att ha sitt sändningsnät för Sveriges Radio — och som vi hoppas de fristående programföretagen — och sin organisation så utbyggda, att vi kan producera färgtelevisionsprogram och sända dem med hundraprocentig bildkvalitet. I dag går det att sända färgtelevision över program 1, men inte med fullt hundraprocentig bildkvalitet, som bekant. Det är väl ingen som tror att vi redan första veckan i april 1970 äntligen kommer att få se sex timmars färgtelevision i veckan, som man skall börja med. Nej, ingalunda! Det kommer att pågå experimentsändningar av olika slag. Men vad vi har sagt är, att vi inte tycker att det i propositionen har tryckts på att vi kommer att få en glidande start för denna introduktion. Vi godtar ett datum som kan vara den officiella tidpunkten för starten, eftersom allting då skall vara tekniskt klart, men innan dess kan det mycket väl sändas färgprogram i möjligaste mån. Vi har på denna punkt i utskottet skrivit ihop oss, och det har därför inte funnits någon anledning för oss att avge någon reservation. I utlåtandet står att utskottet i mer eller mindre stor utsträckning tillgodosett de önskemål som framförts i vår motion. Men jag har ändå velat framföra detta av det enkla skälet, att jag tror att utvecklingen kommer att gå betydligt snabba re än vi räknar med. Vi kommer säkerligen att få flera timmars färgtelevision i veckan inom en mycket snar framtid. Det är två skäl för detta. Vi kan inte producera egna program och sända dem över eurovisionen med mindre än att de finns i färg — då vägrar utlandet att sända dem. När vi skall köpa 50 procent av våra program på världsmarknaden, kommer vi successivt att möta problemet att det bara blir fråga om färgprogram. Då skall vi kunna sända dem. Det har varit vår uppfattning. Vi kommer inte att märka att det blir någon större omfattning den 1 april 1970. Var inte rädda för att skicka det som kan skickas jämsides med fortsatta experiment! Jag ber, herr talman, att med det sagda få yrka bifall till de fyra föreliggande reservationerna.

Herr talman! Vi har under en stor del av gårdagen och i dag diskuterat frågor som gäller monopol och konkurrens. Efter ett litet uppehåll är vi nu där igen. Man kanske skulle vilja säga att konkurrensen mellan utskottets utlåtande och riksdagsrestaurangens matsedel inte talar för att konkurrens är bra under alla förhållanden, men vi får väl hoppas att det är ett undantag som bekräftar regeln. Propositionen om radio-TV:s framtida verksamhet som framlades 1966 var ur vissa synpunkter en stor besvikelse, i varje fall för många tittare och lyssnare. Man kan om den säga att den grundläggande inställningen var minst sagt traditionell. Monopolet skulle bestå och därmed alla dess brister. Reklamfinansieringen avvisades utan att något bättre finansieringsförslag framlades. Regeringsförslaget kännetecknades av försök att binda och statsreglera massmediaformer som i själva verket, då såväl som nu, befinner sig i en oförutsedd och snabb teknisk ut veckling — närmast en revolution. De gamla modellerna för denna verksamhet borde genomgå förändringar och modifikationer för att verksamheten bättre skall kunna tillgodose och betjäna allmänheten i speciella och kanske även lokala syften. En dynamisk hållning till dessa nya perspektiv innebär för den förutsättningslöse iakttagaren, att man måste öppna dörrarna för största möjliga differentiering och frihet. Det finns ju nu inte det minsta möjliga lilla kryphål för den mest oskyldiga programverksamhet vid sidan om Sveriges Radios verksamhet. Det nya förslaget, som framlagts i proposition nr 50, och utskottets ställningstagande till detta innebär att vissa förslag i våra motioner om färg-TV tillgodosetts. Vi har nämligen tidigare vid flera tillfällen i motioner yrkat på besked om tidpunkten för införande av färg-TV. Riksdagens majoritet har avslagit dessa. Sent nog faller nu alltså regeringen till föga i och med att propositionen avlämnats Den var ju icke aviserad. Vi anser fortfarande att verklig konkurrens med ett fristående programbolag med egen kanal som föreslagits i folkpartimotionerna skulle vara den vitaminspruta som radio-TV behöver. Detta förslag går ut på att statsmonopolet upphör och att koncession för TV 2 ges till ett fristående, gentemot statsmakterna och Sveriges Radio oberoende företag. För att förhindra att detta företag blir dominerat av en enda politisk eller ekonomisk maktgrupp — så får absolut inte bli fallet — måste särskilda bestämmelser gälla för aktieteckningen i detta bolag. En naturlig möjlighet vore t.ex. att press och folkrörelser får förvärva huvuddelen av aktiestocken. Vidare skall detta företag givetvis arbeta efter samma regler för opartiskhet och ansvar som tillkommer Sveriges Radio. ligen till en del tillvarata de fördelar som konkurrens alltid medför, men den är, vilket motionärerna också anfört, behäftad med allvarliga brister. Ett enda statligt företag med monopolställning innebär inte att fullgoda möjligheter föreligger för en fri och allsidig opinionsbildning och samhällsdebatt, även om viss konkurrens mellan olika programledningar ordnas. Konkurrens är en garanti för allsidighet. Kan man verkligen anlägga en motsatt värdering när det gäller etermedia än när det gäller tidningarna? Måste det inte vara så att flera program och samhällsreportage — tillkomna från olika utgångspunkter — ger mottagaren större möjligheter att själv skapa sig en riktigare bild av verkligheten? Med den betydande ställning som Sveriges Radio/TV på kort tid fått, inte minst på informationens och opinionsbildningens områden, kan ensidigheten hos monopolet medföra ett hot mot yttrandefriheten. Det borde vara naturligt för oss här i landet som har fria, reklamfinansierade tidningar att radio och TV — som har en ännu större genomslagskraft — ordnades på liknande sätt. Ett friare system skulle också motverka att Sveriges Radio utvecklas till ett dominerande jätteföretag. Ett sådant innebär — inte minst för de anställda inom företaget — klara nackdelar. En allvarlig sak är också finansieringsfrågorna, som på längre sikt ännu är olösta. Här krävs en mera definitiv lösning. Licensfinansiering är väl i längden ohållbar? Ur Sveriges Radios petita kan utläsas att det ackumulerade underskottet om ungefär fem år kommer att vara uppe i 800 miljoner kronor. Detta gör det sannolikt, att den allmänna licensavgiften snart måste närma sig 400 kronor, något som enligt vår mening är helt oacceptabelt. Men vi tycks vara på god väg dit — det föreslagna licenstilllägget för färg-TV förefaller märkligt högt med tanke på den relativt obetyd liga merkostnad. som en sådan produktion åsamkar Sveriges Radio. En omprövning av nu gällande ordning måste ske snarast. Denna prövning och planering bör i första hand inrikta sig på att skapa ramar för ett självständigt reklamfinansierat företag för TV 2. Hur dessa ramar exakt skall utformas bör övervägas av en snabbt arbetande utredning. Kortfattade men dock vägledande principer finns i reservationen och i motionerna. Där finns också exempel på reklamverksamhet i TV som borde kunna accepteras: en verksamhet där reklamen åtskiljes från den övriga programverksamheten och finansiärerna inte har något inflytande över programmens utformning.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 3.